Herr talman! På grund av en serie olyckliga omständigheter blev jag inte i tillfälle att delta i sakbehandlingen av denna fråga i bevillningsutskottet.

Jag har emellertid svårt att se att ett sådant ståndpunktstagande i dagens votering skulle innebära ett slutligt ställningstagande till den tekniska lösningen av denna fråga.

Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan utom beträffande punkten 2, där jag hemställer om bifall till reservationen.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

Sedan var det restriktioner utan tidsbegränsning, vilka dock finansminister Sträng gjorde slut på genom sin proposition år 1957. Det är att märka att dessa restriktioner omfattade jämväl propaganda för vin. Under tiden svängde Nya systembolaget och den allmänna uppfattningen, och i stället för att bekämpa propagandan för vin gick Nya systembolaget i fortsättningen i spetsen för propagandan för vin. Det är bl.a. detta som gör att jag kallar den uppläggningen för ett fiasko. De löjeväckande uttryck som detta förbud tog sig då skall jag inte gå in på här. Det satt en nämnd och granskade askkoppar och såg efter om de var i överensstämmelse med tillbörlig reklam etc. Herr Ericsson var angelägen att betona att han inte hade tagit initiativet till detta, och jag har väl anledning att tro honom. Å andra sidan är han inte den som brukar flyta som ett viljelöst flarn i bevillningsutskottet, så han får väl också ta sitt ansvar. Det kom senare fram att han hyste mycken aversion mot agenterna i sammanhanget. Det är en aversion som Vinoch spritcentralen ofta ådagalagt under tidigare och nuvarande ledning och som väl också har sammanhang med att Vinoch spritcentralen ända till i fjol själv drivit dotterbolag som agenturer. I fjol blev det ju en fusion med Vinoch spritcentralen. Dessa agenter har inte behövt göra någon reklam för sig av någon anledning. Det har varit andra som fått göra det. Herr talman! Jag ville bara göra detta påpekande i all stillhet. För övrigt satte jag värde på herr Fälldins deklaration. Det föreföll mig som om han därmed tog avstånd från den lösa behandling bevillningsutskottets majoritet har ägnat inte minst de tryckfrihetsrättsliga aspekterna på frågan. Hans starka betonande av att man behöver se på denna fråga med nya ögon när den kommer igen tycker jag är riktigt och värdefullt. Utan att trötta med ytterligare statistik vidhåller jag att herr Wärnberg & Co. skjuter på myggan men inte på elefanten — den stora konsumtionen av brännvin, eau de vie och annat. Jag har fortfarande ingen anledning att frångå regeringens och finansminister Strängs uppfattning av år 1957, och jag yrkar alltså bifall till reservationen i denna del.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten om huruvida den begränsade propaganda riksdagen beslutade om 1954 var ett fiasko. Personligen är jag övertygad att om man fattar ett beslut i dag i den riktning som vi föreslår och om regeringen framlägger ett förslag nästa år, så blir det ett effektivt förbud mot spritreklam. Herr Hernelius säger att jag gav uttryck för aversion mot agenterna. Jag erinrar om vad utskottet har skrivit, och jag erinrar vidare om att staten har löst in dessa företag. Därmed är det väl naturligt att man säger att det inte finns någon anledning till att den verksamheten skall bedrivas i allt större omfattning. Det ligger i varje fall inte i konsumenternas eller det allmännas intresse. Vidare säger herr Hernelius att spritcentralens egna dotterföretag har agerat ända till fjolåret. Jag måste be herr Hernelius att tro mig när jag säger att även därvidlag har han fel. Dessa dotterföretag upphörde 1961 med sin verksamhet. Varför upphörde spritcentralen med dessa företag? För att vi tjänade dåligt med pengar? Inte alls, det var en vinstgivande affär. Det var andra skäl, herr Hernelius, som gjorde att varken jag personligen eller min styrelse ville ta ansvaret för den verksamheten framöver, och det var därför vi i styrelsen beslutade att avveckla samtliga åtta dotterbolag. Det säger kanske en del.

Herr talman! Jag tror mycket väl att dessa företag var vinstgivande, av lätt insedda skäl. De hade kanske bättre arbetsmöjligheter än «konkurrerande firmor genom sin ställning som helägda dotterföretag till Vinoch spritcentralen.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat handelsministern om denne är beredd att föreslå en uppmjukning av villkoren för omställningsbidrag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Omställningsbidraget tillkom i avvaktan på den mera genomgripande reform av inkomstskyddet vid arbetslöshet som KSA-utredningen har i uppdrag att utreda. Som jag framhöll i propositionen 1968: 29 bör erfarenheterna av det temporära äldre-stödet bli av värde för utredningens fortsatta arbete. Äldre-stödet har tillämpats endast några få månader. Arbetsmarknadsstyrelsen och KSA-utredningen har påbörjat undersökningar av effekten i olika avseenden. Det är här fråga om en helt ny bidragsform, som =<:aktualiserar många komplicerade problem. Jag är för min del inte beredd att i detta läge förorda en ändring av de av vårriksdagen godtagna villkoren för omställningsbidraget.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställde den var att under de första månader som gått sedan omställningsbidrag har kunnat erhållas ett ovanligt stort antal sökande fått avslag på sina framställningar om sådant bidrag. Enligt tidningen Arbetsmarknaden har ungefär 1840 personer under tiden från den 1 juli till den 30 september i år ansökt om bidrag. Av dem har 998 personer beviljats bidrag, medan 340 eller 25 procent fått avslag. Därtill kommer att av de ansökningar som ännu inte är behandlade troligen en hel del kommer att avslås. Det är alltså en mycket stor andel avslag. Vidare är det många personer som har aktualiserat frågan om bidrag men av olika skäl inte fullföljt sin ansökan. Detta kan naturligtvis bero på att de blivit erbjudna arbete eller erbjudits utbildning som alternativ, men det är också klart att uppgifterna om bidragsvillkoren medfört att många ansett det orealistiskt att lämna in en ansökan. Omställningsbidragen har alltså inte blivit vad man tänkt sig — ett ekonomiskt skydd för äldre personer som blivit utrationaliserade, antingen de nu varit arbetstagare eller företagare. Företagare som slutar sin verksamhet faller ofta för inkomstvillkoret, och arbetstagare faller ännu oftare för arbetsvillkoret, dvs. kravet på att ha arbetat 24 månader under de senaste tre åren. Detta förhållande var inte lätt att förutse då lagen stiftades. Man utgick då, tror jag, tyvärr från den hypotesen att strukturrationaliseringen börjat först under de senaste åren, och det är väl i fråga om stora delar av industrin också riktigt, men vi måste även komma ihåg att strukturrationaliseringen inom jordbruket pågått ett par decennier och att den pågått ganska länge också inom skogsbruket. För Gotlands del, alltså för mitt hemlän, har ju omställningen inom jordbruket medfört en kraftig nedgång i sysselsättningen. Detsamma gäller stenindustrin, det gäller kalkbrotten på norra Gotland och det gäller sandstensbrotten på södra Gotland. Nedläggningen inom stenindustrin har huvudsakligen ägt rum under 1950-talet. Många äldre personer som endast kunnat få tillfälliga arbeten sedan de blivit friställda eller som har hankat sig fram på småbruk kan därför i dag inte uppfylla de här inkomstoch arbetsvillkoren. Därför har de inte heller fått något omställningsbidrag. Jag måste beklaga att inrikesministern inte är beredd att förorda en ändring, då det redan nu måste stå klart att många äldre inte uppfyller dessa villkor. Jag anser det nämligen vara orätt mot dessa äldre, som under hårda tider har arbetat och strävat för familjens och sin egen försörjning, att de nu inte kan få omställningsbidrag. Många skrivelser som andas besvikelse och känsla att bli orättvist behandlad har kommit myndigheterna till handa. Vi måste komma ihåg att dessa äldre har varit med om att bygga upp vårt välstånd. Vi borde tacka dem för detta genom att ge dem en dräglig inkomst fram till pensionsåldern. Ja, herr talman, jag har velat fästa inrikesministerns uppmärksamhet på dessa förhållanden. Jag vill trots detta svar hoppas att inrikesministern tar upp denna fråga på nytt och om möjligt kommer med ändringsförslag i fråga om villkoren för erhållande av omställningsbidrag, så att även tidigare utrationaliserade personer kan få sådant här bidrag.
Herr talman! Jag behöver väl egentligen inte erinra om att denna reform har tillämpats knappt tre månader. Det är ju alltid vanskligt att i förväg göra en bedömning av hur slutresultatet kom mer att bli. Många kan ha haft mycket långtgående förväntningar på reformen, och en och annan känner kanske besvikelse, när han har gått till arbetsförmedlingen och anmält sig för att få omställningsbidrag. Från de lokala arbetsförmedlingarna har jag fått underhandsrapport om att en och annan bidragssökande har sagt: »Jaså, måste vi ta ett arbete», när ett arbetserbjudande lämnats och de därmed har blivit upplysta om att de annars inte kan erhålla bidrag. Något sådant hade de alltså inte tänkt sig. Det var dock en av de grundläggande principerna i denna reform — arbetslinjen i första hand — att vederbörande bidragssökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Hade vi inte gjort reformen på detta sätt, är det möjligt att vi hellre hade diskuterat en förtidspensionering eller någon annan form av rent social karaktär. Det var dock inte avsikten. Jag tror heller inte att man skall frångå den principiella huvudlinjen. Verkningarna och effekten av reformen är ännu så länge väldigt svåra att avläsa. Av de något över 4 000 personer som har fått del av reformen — då lägger jag in i reformen inte bara det direkta äldre-stödet utan även den förlängda ersättningstiden från arbetslöshetskassan från ett halvt år till ett och ett halvt år, vilken inte är minst betydelsefull — har ungefärligen 2500 fått bidrag. Till dags dato skulle jag uppskatta att cirka 1500 personer har fått del av äldre-stödet. Reformen omfattar alltså i dag omkring 4 000 personer. Antalet växer, och det har naturligtvis samband med att det under vinterhalvåret blir besvärligare för arbetsmarknadsmyndigheterna att anvisa arbete. I vissa delar av landet går det inte att driva beredskapsarbeten i den omfattning som man har gjort tidigare, och då är det ganska naturligt att man låter vederbörande bidragssökande få det kontantstöd som äldre-ersättningen innebär. Jag tror alltså fortfarande att detta är en utomordentligt viktig och riktig reform, Jag vill dock inte förneka att det också kan finnas nackdelar och olägenheter, som inte var möjliga att uppmärksamma när reformen genomfördes. Dem får vi se på när vi har åtminstone ett kvartals erfarenhet bakom oss och kan samla in ett material. Jag kan gärna lova att ta upp en diskussion med arbetsmarknadsstyrelsen om detta och efterlysa de erfarenheter som i dag kan presenteras och, om det finns anledning därtill, ändra bestämmelserna och villkoren. Under hand har vi sagt till arbetsmarknadsmyndigheterna att de bör vara så generösa som möjligt i sin behandling av de enskilda fallen, och jag hoppas och tror att myndigheterna skall handlägga ärendena i den andan. Det sades från talarstolen nyss att myndigheterna uppvaktats med en mängd skrivelser i vilka klagomål framförts. Departementet har inte fått ett enda sådant brev. Det kan innebära att de som klagat i första hand har vänt sig till arbetsförmedlingen, <länsarbetsnämnden eller arbetsmarknadsstyrelsen. Vi brukar emellertid i departementet ofta uppfatta den direkta kontakten med allmänheten som en mätare på opinionstrycket. Jag bestrider dock, som sagt, inte riktigheten av att klagoskrifter kan ha inkommit till arbetsmarknadsmyndigheterna.

Herr talman! Det var vanskligt att bedöma dessa saker i förväg, sade inrikesministern. Ja, jag nämnde också i mitt första anförande att man naturligtvis inte i samband med lagstiftningen kunde förutse vilka problem som skulle uppkomma. Men just därför att det har kommit fram en del erfarenheter tycker jag att man borde ta hithörande frågor under omprövning. Jag vet inte i detalj vad som förorsakat avslagen. I tidningen Arbetsmarknaden har några av anledningarna re dovisats, men där har ingenting nämnts om villkoret att den sökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Tydligen är det inte något större antal som fått avslag på grund av att de inte varit arbetssökande. Tidningen skrev: »Orsakerna till avslag har uppvisat en betydande variation, men några kategorier har visat högre frekvens än andra. Detta är bl.a. fallet med icke uppfyllt arbetsvillkor , inga redovisade arbetsinkomster samt utgående ålderseller sjukpension, som författningsmässigt ej medger rätt till omställningsbidrag.» De som fått avslag på grund av att de inte stått till arbetsmarknadens förfogande har tydligen varit ett försvinnande litet fåtal, eftersom den gruppen inte blivit omnämnd i artikeln. Jag är mycket tacksam för att inrikesministern nu lovat att se över dessa frågor, och jag hoppas att det skall bli möjligt också för dem som tidigare blivit utrationaliserade att få omställningsbidrag.

Herr talman! Herr Wikberg har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka den svenska utlandsrepresentationen med skoglig expertis i enlighet med vad jordbruksutskottet uttalade i sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 1. Som svar vill jag meddela att frågan om inrättande av skoglig representation i utlandet för närvarande bereds inom jordbruksdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Spörsmålet om att inrätta skoglig representation i USA och Sovjetunionen aktualiserades motionsledes i den här kammaren av mig och några andra ledamöter under den allmänna motionstiden i år. Motionen remitterades till fem s.k. tunga skogliga institutioner, nämligen domänstyrelsen, skogsstyrel Samtliga fem remissinstanser tillstyrkte motionen. Jordbruksutskottet sade i sitt utlåtande att förhållandena inom skogsnäringen talar för att man från svenskt håll noga följer den internationella utvecklingen på området. Men utskottet sade sig utgå ifrån att behovet av utlandsbevakning på ifrågavarande område skulle följas noggrant av Kungl. Maj:t. Vid sådant förhållande ansåg utskottet det ej erforderligt att för sin del föreslå någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Detta blev också riksdagens beslut, och vi motionärer lät oss åtnöja med det. Det var alltså mot bakgrunden av detta riksdagsbeslut och med hänsyn till att sju månader nu förflutit efter beslutets fattande utan att något syneller hörbart hänt i detta ärende som jag fann angeläget att ställa frågan och därmed följa upp saken. Behovet av skoglig representation i framför allt berörda länder stiger i takt med utvecklingen på skogsnäringens område i vårt land. Det påtalades också bl.a. av skogsstyrelsen i dess remissvar på motionen. Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret, som jag tolkar positivt även om det var kortfattat. Jag hoppas att den nu pågående beredningen av ärendet ger till slutresultat en lösning i positiv riktning.
Herr talman! Utöver det korta svar som jag gav kan jag kanske tillägga att det inte bara är i den motion som herr Wikberg var med om att lägga fram utan också i andra sammanhang som denna fråga aktualiserats. Vi har bl.a. en framställning från Sveriges skogsvårdsförbund, där man understryker betydelsen av en utlandsrepresentation i skogliga frågor. Jag vill här bara kort erinra om att vad gäller Washington har faktiskt den man som är placerad där att bevaka både jordbruks-, skogsbruksoch fiskefrågor. De två män som hittills tjänstgjort på denna post har varit agronomer och kanske följaktligen också mest uppfattats som inriktade på jordbruksfrågorna. I princip har de således möjligheter att bevaka de skogliga frågorna, och jag vill gärna säga att de som innehaft detta uppdrag också försökt bevaka dessa frågor och gjort insatser där. Jag håller inte för uteslutet, herr Wikberg, att man, när det blir tal om att placera någon ny man på denna post, också kan överväga att exempelvis en man med övervägande skoglig inriktning kan komma i fråga, eftersom vi har gått in för att det skall vara en viss rotering beträffande de olika intresseområdena. Det finns således olika möjligheter. Vi har också diskuterat tanken att man möjligen skulle kunna åstadkomma någon samverkan mellan näringsintressena här i landet och staten, i det man skulle kunna halvera kostnaderna för en sådan representation. Man kan således välja bland olika tillvägagångssätt, och jag vill gärna försäkra herr Wikberg att vi är väl medvetna om att vi har ett betydande in tresse att tillvarata på detta område. Vi har anledning se till att den skogliga bevakningen inte försummas.

Herr talman! I samband med att domänstyrelsen avgav sitt remissvar på motionen framkom att även Svenska skogsvårdsförbundet hade avgivit en skrivelse till regeringen med samma önskemål. Detta hade skett i oktober eller november 1967, men det kände vi inte till när motionen avfattades. Det är dock bara med tillfredsställelse man konstaterar att samma önskemål framförs från flera håll inom skogsnäringen. Remissvaren tydde ju också på att det var ett hela den svenska skogsnäringens önskemål. Jag vill inte på något sätt kritisera de tjänstemän vi nu har inom lantbruksrepresentationen, vare sig i USA eller på annat håll. Det är väl bara rätt naturligt mot den bakgrund som exempelvis attachén i Washington har att han inte kan behärska skogsfrågorna i den grad som vi anser önskvärt. Men jag tackar hjärtligt för de upplysningar som jordbruksministern lämnade i sitt senaste anförande.

Herr talman! Jag vill bara hänvisa till vad jag har sagt i svaret, nämligen att den arbetsgrupp som nu är i verksamhet kommer att noga penetrera ärendet. Styrelsen räknar med att inom kort kunna komma in till Kungl. Maj:t med förslag i detta ämne.
Herr talman! Fru Hamrin-Thorell har frågat justitieministern varför ännu inte några tillämpningsföreskrifter utfärdats till 1967 års lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Tillämpningsföreskrifter till lagen kan meddelas av Kungl. Maj:t eller av socialstyrelsen, om styrelsen får Kungl. Maj:ts bemyndigande till detta. Inom socialstyrelsen är en arbetsgrupp sysselsatt med att utarbeta förslag till sådana föreskrifter.
Det är vad jag har sagt, och jag tycker att fru Hamrin-Thorell på den punkten väl kan känna sig nöjd.
Styrelsen beräknar att inom kort kunna komma in till Kungl. Maj:t med förslag i ämnet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är tydligen så, att den tidpunkt närmar sig då denna fråga passerat socialstyrelsen. Men det var ju i januari 1967 som justitieministern lade fram sin proposition med förslag till lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll. Första lagutskottet behandlade den ytterst omsorgsfullt och med hjälp av expertis samt med en snabbhet som visade att utskottet ansåg det viktigt att riksdagen så snart som möjligt fick ta ställning till lagförslaget. Riksdagen antog också lagen i mars 1967. I propositionen förklarade justitieministern att han ansåg det angeläget att lagliga förutsättningar skapades så snart som möjligt för den i den dåvarande medicinalstyrelsen avsedda försöksverksamheten. Abortkommittén, som hade ärendet på remiss, framhöll också att man bör beakta den medicinska forskningens snabba framåtskridande. Utskottet uttalade också att det var angeläget att understödja forskningen i dess strävanden att framställa ändamålsenliga medel för födelsekontroll. Men sedan dess har ingenting hänt, och det har nu gått nära ett år och åtta månader sedan lagförslaget antogs. Det är, menar jag, en mycket anmärkningsvärd tidrymd — för att uttrycka sig milt. Jag tror mig veta att stort intresse finns för denna forskning, men man har ingenting kunnat göra. Det finns också påtagliga risker för att forskningen förläggs utom Sverige när inga tillämpningsföreskrifter utfärdats och inget tillstånd givits från Kungl. Maj:t. Vad jag med säkerhet kan konstatera är att den sittande abortkommittén med stor besvikelse sett denna försening. Det är ju uppenbart att kommittén i sitt arbete med tillfredsställelse skulle ha sett att en forskning på detta område åtminstone hade påbörjats även om några definitiva resultat inte hade kunnat nås så länge kommittén arbetar. Men visar sig dessa forskningar positiva kan de självfallet bli av stor betydelse för abortkommittén, för den framtida abortlagstiftningen och för tillämpningen av en ny lag. Vad som är av intresse att höra är om en försening som denna är ett unikt fall och om det verkligen behöver ta så lång tid för att få en av riksdag och regering antagen lag satt i funktion. Varför skall den arbetsgrupp som tillsatts behöva ett år och åtta månader på sig för att utarbeta förslag till föreskrifter i ett ärende som Kungl. Maj:t själv har ansett brådskande? Det tycker jag är ytterst anmärkningsvärt, och min fråga gällde närmast vad orsaken egentligen är till att det tagit så lång tid som det nu gjort. Arbetsgruppen är tydligen inte färdig än, och man frågar sig varpå detta kan bero. Att det sedan inte behöver bli någon försening hos Kungl. Maj:t förutsätter jag. Att det skulle ta så många månader att utarbeta dessa tillämpningsföreskrifter förefaller mig ytterst egendomligt, ty den expertis som riksdagen och departementet anlitade, innan detta lagförslag lades på bordet, måste ju ändå ha varit så tillförlitlig att det inte har behövt sättas några frågetecken där.
Herr talman! I anledning av fru Hamrin-Thorells yttrande vill jag tillfoga att ingenting hindrar att socialstyrelsen när som helst kommer in till socialdepartementet med en framställning om tillstånd till en sådan klinisk prövning som det här kan bli fråga om. Regcringen kan besluta i ett sådant ärende, utan att det i förväg föreligger generella föreskrifter av det slag som fru Hamrin-Thorell tycks åsyfta. Låt mig också få tillägga att det även kan bli nödvändigt att anpassa föreskrifterna efter omständigheterna i det enskilda fallet.

Herr talman! Det var ju ett uppmuntrande besked, och det är mycket möjligt att det kan vara vissa svårigheter att anpassa föreskrifterna just i det enskilda fallet. Men att det har utgjort en broms för deras forskning som har velat göra dessa kliniska undersökningar, tror jag inte att det råder någon tvekan om. Därför vore det väl ytterst angeläget att det kungjordes att en sådan forskning fick sättas i gång. Man kan naturligtvis inte vara säker på att denna forskning kommer att ge positiva resultat, men då har man väl ändå gjort vad man har kunnat, skulle jag vilja säga. Man har i alla fall tagit ett initiativ, och jag tror att det vore mycket viktigt att man fick fortsätta därmed och se om man över huvud taget kunde komma fram på den vägen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! I sitt yttrande över motionerna anför SJ bland annat att verket har för avsikt att redogöra för berörda förhållanden i sin anslagsskrivelse för nästa budgetår, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Motionärerna har omnämnt virkestransporterna från Ovansiljan till ostkusten.

Jag skulle i detta sammanhang vilja säga att man får en förenklad bild av de ekonomiska förhållandena, om man beaktar endast de kostnader som är att hänföra till järnvägstransporten. Man måste nämligen också räkna med vad det kostar att transportera virket på landsväg. Det allmänna får vidkännas betydande kostnader för vägunderhållet, och dessa utgifter måste tas med i kalkylen. Därtill kommer de trafiksvårigheter som uppstår när tunga transporter utföres på landsväg. Olycksriskerna ökar i och med att transporterna av timmer och annat virke överföres från järnväg till landsväg. Vidare kan tilläggas att elkraft i ökad utsträckning kommer att kunna produceras i Ovansiljansområdet genom ytterligare utbyggnad av Dalälven. Elkraft produceras inom landet, medan dieselolja måste köpas utifrån. Dessutom medför eldriften inte några luftföroreningar, vilket dieseloljan gör. Även om förbrukningen i detta fall kan räknas i små kvantiteter, ger den sitt bidrag. Herr talman. Eftersom vi har att från SJ förvänta ytterligare meddelande i detta ärende och utskottet framhåller att fortsatta undersökningar pågår med berörda intressenter, dvs. virkestransportörerna, har jag för dagen inte något yrkande. nan ort än den, där han hade sin bostad;

Herr talman! Speciella omständigheter inom bevillningsutskottet har lett till att den åsiktsriktning som jag företräder står för reservationen i tre av de fyra betänkanden som i dag föreligger från bevillningsutskottet. När det gäller avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor m.m. vill jag erinra om att det råder stor enighet om vilka regler som skall tilllämpas. Riksdagen har under senare år strävat efter att förenkla och schablonisera avdragsreglerna. Det finns dock i de nya schablonerna vissa ting som man tvistar om. En utredning pågår om hur reglerna skall förändras. Det är inte traktamentsersättningar i vanlig mening som det har rått delade meningar om i utskottet. I motioner har begärts att man i större utsträckning än som nu är fallet skall ta hänsyn till de ökade levnadskostnaderna för en person, som har sin bostad på en ort och sitt arbete på en annan ort. Om det gäller en längre tid och man har starka skäl för att inte flytta till den nya ort där man arbetar — t.ex. om hustrun har arbete på hemorten — får man säkert också avdrag. Om ingen bostad kan anvisas på den nya anställningsorten är det samma förhållande — då får man säkert avdrag. Vidare har bevillningsutskottet godkänt förslag som innebär att taxeringsmyndigheterna skall ta särskild hänsyn till dessa förhållanden. Även om en arbetstagare inte har traktamentsersättning i vanlig mening skall han alltså kunna jämställas med den som har traktamente. Traktamenten är som bekant alltid avdragsgilla upp till ett visst belopp, och dessutom är kostnadsökningar, som kan dokumenteras såsom merkostnader, också avdragsgilla; men då kan verifikationer för dessa kostnader begäras. Vi anser nu att taxeringsmyndigheterna i den situation, som det här gäller, kan ta hänsyn till de speciella förhållandena. Därför menar vi att det inte finns någon särskild anledning att bifalla yrkandet i de väckta motionerna genom att låta en utredning ta hand om frågan på det sätt utskottets majoritet har föreslagit. Det kontroversiella är alltså vad utskottets majoritet skriver på s. 10 i tredje stycket och framöver. I övrigt är vi ense inom utskottet. Med hänsyn till att dessa frågor är väl kända av kammaren hemställer jag, herr talman, med denna korta motivering om bifall till det yrkande som reservanterna har framställt.

Herr talman! Utskottets ordförande har redan nämnt att detta betänkande gäller ett antal motioner där man begärt en översyn av bestämmelserna om traktamentsbeskattning. Utskottet har ju redan tidigare uttalat, att det finns starka skäl att se över 1963 års reform. Sedan traktamentsbeskattningsutredningen blivit tillsatt, bör enligt utskottets mening ingen åtgärd föranledas av de motioner som tar sikte på en rent teknisk översyn av traktamentsbeskattningsbestämmelserna. Men det finns ett motionspar — centermotionerna I: 638 av herr Kristiansson m.fl. och II: 796 av herrar Eliasson och Boo — där yrkandet går längre och enligt utskottsmajoritetens bedömning inte kan sägas ha uteslutande teknisk karaktär, så att det skulle falla under den nämnda utredningens uppdrag att titta på det. Motionärerna framhåller att den rörlighet som präglar vår nuvarande ar betsmarknad, genom strukturomvandlingen osv., ofta gör att människor måste söka och ta arbete på en annan ort än den där de är bosatta. Den enskilde kan ha ett eget hem som han måste lämna vid flyttning till den nya anställningsorten, barnen tvingas byta skolor, familjen får avstå från en känd och invand miljö. Det är inte heller säkert att den bostadsmöjlighet, som erbjuds på anställningsorten, är sådan att man är beredd att lämna den miljö man har sedan gammalt. I de kommuner där strukturomvandlingens verkningar är mycket markerade blir det självfallet ett rätt starkt skattebortfall, köpeunderlaget för affärsmännen minskar, serviceinstitutionernas verksamhet inskränks, kommunikationerna påverkas osv. I orter med stark inflyttning får man en effekt av annan natur, med ökade påfrestningar på ett investeringsprogram som redan förut kan vara hårt ansträngt. Nu är väl som regel situationen den att dubbel bosättning kan medges under en kortare tid och att under denna kortare tid avdrag kan få göras för de ökade kostnader som den dubbla bosättningen medför.

I sådana fall har man vägrat bidrag. Det är detta förhållande som motionärerna har vänt sig emot. rernas uppfattning. Majoriteten anser det således angeläget att reglerna om avdrag vid dubbel bosättning liberaliseras. Skattereglerna får inte vara ett instrument för att tvinga folk att flytta om någon av personliga eller andra skäl vill bo kvar på sin ursprungliga ort men tar olägenheten, mödan och kostnaderna som det för med sig att skaffa sig sin arbetsinkomst på annan ort. Både ur individens synpunkt och ur utflyttningskommunens synpunkt är det tvärtom angeläget att underlätta en sådan möjlighet för den enskilde. Det finns redan ett starkt ekonomiskt skäl för vederbörande att flytta, eftersom det kostar honom rätt mycket extra att bo på två håll. Detta skäl förstärks bevisligen om han också skulle vägras avdrag för denna ökade kostnad.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan till alla delar instämma i vad herr Fälldin nyss har anfört i detta ärende när det gäller punkten om avdrag för fördyrade kostnader vid bosättning på annan ort än anställningsorten. Men jag skulle därutöver vilja ge några kortfattade kommentarer och synpunkter på denna fråga. Om anställningsförhållandena blir sådana att en person måste byta anställning och därvid inte kan beredas en sådan i någorlunda närhet av bostadsorten tvingas han som regel att söka sig till de större orterna, kanske till storstadsområden, för att kunna försörja sig och sin familj. Det är alldeles uppenbart att en sådan händelse medför påfrestningar och bekymmer på olika sätt för arbetstagaren och för hans familj. Skattemässigt kan dessutom, som herr Fälldin nyss har påpekat, en sådan bosättning bli ogynnsam, kanske inte så mycket under den första tiden då praxis medger att vederbörande kan få avdrag för skäliga merkostnader på grund av dubbel bosättning. Men när det har gått någon tid — ett halvår, ett år eller kanske i vissa fall ett par år — måste taxeringsmyndigheterna, på grund av gällande bestämmelser och tillämpad praxis, bedöma om han bort flytta från bosättningsorten och skaffa bostad på anställningsorten och om han därför skall vägras yrkat avdrag för sina kostnader. Är det fråga om ett storstadsområde och arbetstagaren händelsevis lyckats få tag på en bostad, ligger den ofta långt ute i periferin — i en förort eller kanske t.o.m. utanför den egentliga stadsbebyggelsen. Han får då långa resor — flera timmar kan det bli ibland — och betydande kostnader. även om han råkar bli mantalsskriven i den kommun där han har sitt arbete, får han ofta reellt olika anställningsort och bostadsort på grund av avståndet och resesvårigheterna. Det blir också i många fall en något olika bedömning inom olika taxeringsnämnder i olika delar av landet. De skattskyldiga irriteras ofta när de får reda på att den ene har fått ett gynnsammare avdrag än den andre. Vi tycker i utskottsmajoriteten att det skapas onödigt krångel i dessa ändå tillräckligt komplicerade och besvärliga skattefrågor. Nu yrkar ju utskottsmajoriteten på en utredning om liberalisering av dessa regler, och denna utredning får väl visa hur man skall kunna skapa tillfredsställande bestämmelser på området. Vi har, synes det mig, varit så försiktiga att vi inte framställt några orimliga krav på avdrag som skulle göra att dessa skatt skyldiga t.o.m. skulle komma i gynnsammare situation än andra. Det är fråga om att få regler som ger skäliga avdrag för de merkostnader som uppstår. Som även herr Fälldin var inne på bör den skattskyldige ha valfrihet i fråga om bosättningsort.

Om han önskar bo kvar och har vissa merkostnader, bör han ha avdrag för dessa och komma i samma situation som alla som kan bo och arbeta inom samma kommun och område. Jag ber, herr talman, att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottsbetänkandet behandlar bl.a. en motion som jag lämnat beträffande de s.k. tågtraktamentena, dvs. den ersättning som SJ:s personal uppbär för de högre levnadskostnader som uppstår i samband med tjänstgöring utom hemorten. Ett bifall till motionen skulle enligt utskottet strida mot principerna för beskattning av statliga ersättningar. Därför hänvisar man till att ersättningens storlek bör bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna, dvs. SJ och Järnvägsmannaförbundet, och inte genom ändringar i skatteförfattningarna. Jag har förståelse för den ståndpunkten. Självfallet har man också sökt komma fram på den vägen. Förhandlingsvägen har man uppnått att tågersättningen i år höjts till 82 öre i timmen från 69 öre tidigare. Jag skall inte ge mig in på någon bedömning av förhandlingsresultatet och vad det innebär. Jag vill i stället säga några ord om likställigheten mellan de olika grupperna av statsanställda. Här skall jag bara anföra ett enda exempel. En lokförare som varit borta från hemorten 188 dagar under 1966 uppbar i tågtraktamenten 1159 kronor. Hans yrkanden om ersättning med den verkliga kostnaden avslogs av taxeringsmyndigheterna, eftersom de enligt nuvarande bestämmelser icke hade möjlighet att bevilja något högre avdrag. Om en jämförbar tjänsteman i ett annat statligt verk eller i enskild tjänst varit borta lika lång tid, hade han varit berättigad till en skattefri ersättning av 3 068 kr. Jag har med detta exempel velat visa att SJ-personalen i detta fall befinner sig i ett sämre läge än vad andra tjänstemän i statliga förvaltningar gör. Jag finner det otillfredsställande att personal vid SJ har en sämre ställning i traktamentshänseende än de som tjänstgör i andra statliga verk. Kostnaderna är inte mindre för dem som tjänstgör på tågen än för dem som har sin syssla förlagd till andra verksamhetsområden. Jag vill betona att jag inte tycker att vare sig televerkets eller vattenfalls anställda har för höga traktamenten, men jag anser att SJ borde likställas med dessa verk. Om man nu inte lyckas få en likställighet genomförd förhandlingsvägen, borde man kunna lösa frågan genom ett riksdagsbeslut för att därmed göra tjänstemännen inom de olika statliga verksamhetsgrenarna någorlunda likställda i traktamentshänseende. Det bör kanske sägas att det nuvarande tågtraktamentet tillkom efter en utredning 1949, då bl.a. besparingsreglementena gällde. Herr talman! Om de som tjänstgör på tågen har större utgifter för sitt livsuppehälle under bortovaron från hemmet än de 82 öre i timmen som utgår i ersättning, då anser jag att man borde ha gett dem möjlighet att erhålla ett avdrag vid beskattningen för detta. Det hade säkerligen inte varit farligt för principerna, om man ger denna personalkategori, som bevisligen gör en förnämlig samhällsinsats, en ställning som är likvärdig med andra gruppers. Ett enhälligt utskott har avstyrkt framställningen, och ett yrkande om bifall till motionerna kan därför synas meningslös. Jag dristar mig i alla fall, herr talman, att yrka bifall till motionerna I: 179 och II: 317.

Herr talman! När det gäller frågan om skatteavdrag för forskningskostnader finns det kanske anledning att slå fast, att det inte råder några delade meningar mellan majoriteten och reservanterna om forskningens betydelse. Vi är alldeles på det klara med att forskning är grundläggande för framsteg på såväl det materiella som det kulturella området. Därom tvistar vi alltså inte.

Detta är dokumentation för att riksdagen ingalunda är ointresserad av vad som sker. När det sedan gäller det privata näringslivets egna forskningskostnader, vågar jag bestämt hävda den meningen, att det som regel finns möjlighet att få avdrag för dessa utgifter. Utskottsmajoriteten säger att det är det privata näringslivet som gör de största insatserna, och det är klart att det inte kan bestridas. Vi får ju ofta höra att den överväldigande delen av näringslivet är privatägt, och då är det ju naturligt att det är företagen som kan lägga ned pengar på målforskning medan samhället svarar för grundforskningen. Men i den mån det gäller målforskning som har samband med ett företags verksamhet och rörelse är också kostnaden för denna forskning avdragsgill. Det är därför naturligt att förutseende och framåtskridande företag satsar på forskning.

Vi får nämligen in mindre och mindre skattepengar från företagen och lägger mer och mer av skatten på fysiska personer. Det innebär att företagen egentligen bara betalar skatt för sina utdelningar och att det är rena undantaget att man betalar skatt därutöver — det är då fråga om dispositioner som hjälper företaget.

Nu önskar majoriteten att vi skall hemställa hos Kungl. Maj:t om att få till stånd en särskild utredning om detta, fastän det redan sitter en särskild företagsbeskattningsutredning, som har i uppdrag att behandla dessa saker. Det är klart att man kan ha olika ambitionsgrad och säga att vi bör skynda på detta. Men jag anser att om man inte får fram förslag på annat sätt än genom att jämt och ständigt skriva till Kungl. Maj:t, då är det något fel med dessa skrivelser från riksdagens sida.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

Herr talman! Jag håller med utskottets ärade herr ordförande om att det i utskottet inte har rått några delade meningar om betydelsen av att stödja forskningsoch utvecklingsarbete på det tekniska området. Det som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna denna gång liksom tidigare är frågan om hur snabbt en utredning beträffande utvidgade och generösare regler när det gäller avdrag för teknisk forskning och utvecklingsarbete skall bedrivas. Vi har i år liksom tidigare från folkpartiet i en partimotion framhållit nödvändigheten av att det sker någonting ganska snabbt på detta område. Vi har i en partimotion även i år understrukit betydelsen av att det snarast kommer till stånd generösare skatteregler för att stimulera innovationsverksamheten inom industrin. Vi framhöll också vid den stora debatt, som hölls här i kammaren med anledning av forskningspropositionen i våras, att det är nödvändigt att något sker på detta område. Det är då också nödvändigt att industrins egna forskningsinsatser främjas. Vi framhöll att generella åtgärder, som kan underlätta för företagen att själva bedriva forskning och utvecklingsarbete och som kan stimulera näringslivets bidragsgivning till forskningsverksamhet utanför företagen, bör genomföras med det snaraste. Motiven är kända. För ett litet lands industri, som på världsmarknaden måste konkurrera med industrispecialiteter och mycket avancerad teknik och hög kvalitet är det nödvändigt att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Det finns också många exempel på hur svenska industrispecialiteter, som bygger på försprång i tekniskt kunnande, har stora framgångar i konkurrensen med industrijättar på den internationella marknaden. Det forskningsoch utvecklingsarbete, som ligger bakom detta, har i stor utsträckning utförts inom industrins egna laboratorier eller med bidrag från industrin. Den övervägande delen av allt målinriktat forskningsoch utvecklingsarbete utförs inom industrin. När herr Ericsson talar om att staten i år har satsat 300 miljoner kronor på stöd för forskningen, kan man jämföra med att näringslivet självt årligen satsar cirka en miljard kronor på sådan verksamhet. I debatten om utvecklingsoch forskningsproblemen har det gärna och ofta framhållits, att en hög självfinansieringsgrad och ett tillräckligt företagssparande gynnar företagens utveckling och satsande på ny teknik och nya produkter.

I utskottsbetänkandet säger vi, att det synes ha varit en förutsättning för avdragsrätten, att den forskningsverksamhet till vilken bidraget ges, är av sådan art, att kostnaden för densamma skulle varit avdragsgill om givaren själv utfört denna forskningsverksamhet. Detta förhållande kan få till följd att bidrag till forskning av mera generell natur, som berör ett flertal branscher, är svåra att ge. Det kan ofta vara svårt att på förhand bedöma huruvida t.ex. en forskningsverksamhet som görs utanför företaget kan resultera i en för företaget användbar teknik. Stöd till forskning och utveckling, som till synes kan ligga något vid sidan om ett företags eget område, kan på sikt vara wvtterst viktigt för företagets utveckling. I denna fråga motionerade vi redan 1959. Därefter har frågan tagits upp vid många riksdagar men ännu inte lösts. Det måste betraktas som synnerligen önskvärt att den vidgade avdragsrätt som föreslogs 1959 och den utredning som riksdagen på basis av ett enhälligt utskottsutlåtande då beställde av Kungl. Maj:t också kommer till stånd. Vi har i år liksom tidigare motionerat om möjligheter för företagen att göra skattefria avsättningar till forskningsfonder. Det är viktigt, menar vi, att företagen under goda vinstår kan göra avsättningar till framtida utvecklingsoch forskningsverksamhet. En sådan fond bör kunna användas när företagen finner det angeläget, och den bör enligt vår mening också kunna sättas in i alla delar av innovationsförloppet. Vi har också som en ytterligare stimulans till utvecklingsarbete inom företagen föreslagit avdragsrätt för egen forskning med 110 procent av kostnaderna. Det betyder ett direkt bidrag från statens sida för den industriella forskningen.

Därför anser vi att dessa frågor bör lösas snart. Vi har nu från vårt håll motionerat i denna fråga i snart tio års tid. Utskottet, såväl majoritet som reservanter, har tidigare liksom i år framhållit nödvändigheten av att något sker på detta område. I det avseendet är vi alla överens. Den beställning som riksdagen gjorde för snart tio år sedan menar vi bör effektueras. Utskottsmajoriteten i år anser att reglerna om avdrag för forskning och utvecklingsarbete samt regler för skattefri avsättning till forskningsfonder bör överses med det snaraste. En utredning bör omedelbart komma till stånd. Finner Kungl. Maj:t det lämpligt att ge företagsskatteutredningen det uppdraget med prioritet före annat utredningsarbete, har vi ingenting emot detta. Vi anser att det nu framför allt bör ske någonting på detta område. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Högerpartiet har, i likhet med folkpartiet, väckt en motion i denna fråga och hemställt att motionerna, i vad avser frågan om beskattning av företagens forskningskostnader och frågan om avsättning av medel till forskningsfonder, överlämnas till företagsskatteutredningen för beaktande. Jag skall emellertid inte tala för motionen, utan jag skall tala för bevillningsutskottets lottmajoritet, eller med andra ord för utskottet. När det gäller att medge avdrag för forskningskostnader är praxis otvivelaktigt mycket restriktiv. Bevillningsutskottets majoritet tror helhjärtat på forskningens betydelse för vårt lands utveckling, och det säger sig även utskottets socialdemokratiska hälft göra. Bevillningsutskottets ordförande konstaterade nyss att enighet föreligger på den punkten.

Regeringens propositioner i våras på detta område utgjorde för Övrigt en enda lång och het kärleksförklaring till forskning och produktutveckling.

Trots alla vänliga ord om forskningens betydelse för näringslivets framtid har regeringen hittills inte velat effektuera denna riksdagens beställning. På grund härav har utskottets borgerliga lottmajoritet velat ge regeringen en förnyad påstötning om nödvändigheten av att så att säga gå from sounds to things och göra något i denna betydelsefulla fråga.

Vår tanke är att frågan om forskningsavdrag är så viktig att den bör brytas ut och ges förtursrätt inom företagsskatteutredningen. Det är näringslivets forskning som ger de snabbaste och omedelbara resultaten, och sådan forskning främjas bäst genom att företagen får möjlighet att upplägga särskilda forskningsfonder. gatelliserade nyss — om jag vågar mig på ett sådant uttryck — näringslivets skattebörda. Det lät nästan på honom, som om man inom företagen inte betalade någon skatt alls — det var kanske inte hans mening att göra gällande detta. Men jag vill gärna framhålla att företagen har en betydande skattebörda. Vi får heller icke glömma bort att företagen har sociala avgifter som går upp till högst betydande belopp, nämligen till mellan 20 och 25 procent av lönekostnaderna. Som ledamot av Europarådet i Strasbourg har jag haft tillfälle att konstatera det växande intresset i politiska kretsar över hela världen för forskningen. Överallt har man kommit till insikt om forskningens betydelse för en fortsatt hög ekonomisk tillväxttakt och för välståndsutvecklingen. Det har också talats om det s.k. teknologiska gapet mellan Europa och USA. Det låter sig ju knappast göra att mäta detta teknologiska gap, men vi kan numera någorlunda mäta den forskningpotential som finns i olika länder. I detta avseende är det uppenbart att vi i Sverige ligger efter en del andra länder.

Motsvarande siffror är för England 2,3 procent, Frankrike 1,6 och Nederländerna 1,9. Givetvis redovisas också mycket lägre procenttal för andra länder. Jag anser att vi måste se den fråga som vi i dag behandlar ur dessa något större perspektiv. Vi måste satsa på forskningen, inte bara inom den offentliga sektorn utan även i högre grad än vi gör för dagen på forskning inom industrin. En vidgad avdragsrätt i inkomstskattehänseende skulle här vara den bästa stimulansen. Vi måste satsa på forskning över hela linjen och vi måste göra det nu. Man kan självfallet säga som den socialdemokratiska hälften av bevillningsutskottet, att frågan om denna avdragsrätt berör företagsbeskattningen och därför bör lösas i ett större sammanhang i samband med en reformering av denna beskattning. Utredningen därom drar emellertid ut på tiden, och frågan om avdragsrätten för forsknings kostnader ställes därigenom enligt min mening alltför mycket på framtiden. Vi måste, som jag nyss sade, satsa på forskningen nu. Därför är det angeläget att frågan om avdragsrätten för forskningsbidrag bryts ut ur det större sammanhanget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När bevillningsutskottets ärade ordförande ville demonstrera regeringens och riksdagens beredvillighet att satsa på forskning, nämnde han att riksdagen i år har anslagit 300 miljoner kronor till forskning, vilket skulle innebära en ökning med 60 miljoner. Till detta vill jag först säga, att därest vi hade demonstrerat vår vilja att ge stöd till forskning genom att anslå 300 miljoner kronor, så hade det varit väldigt illa ställt här i Sverige. Det finns visserligen inte några exakta uppgifter om hur stort det faktiska totala statliga stödet till forskning är, men uppskattningsvis rör det sig om någonting mellan 800 och 900 miljoner kronor. Men den siffran är kanske inte relevant i dagens diskussion, och det är säkerligen inte heller de 300 miljonerna som herr Ericsson nämnde. Däri ingripes ju en lång rad forskningsuppgifter, som har ganska litet att göra med svenskt näringsliv. Den summa som kan vara intressant här i dag är väl den som i våras anslogs till den nya styrelsen för teknisk utveckling. Den har mera direkt beröring med de frågor som vi nu diskuterar. Dit anslogs 31 miljoner kronor och dessutom ytterligare 18 miljoner kronor till kollektiv forskning, och det innebär i stort sett en höjning med 20 miljoner. Höjningen var i och för sig välkommen, men den är inte stor i jämförelse med det belopp på bortåt en miljard som det svenska näringslivet självt satsar. För att sätta in siffrorna i deras rätta sammanhang vill jag också nämna att staten lägger ut viss beställningsforskning till näringslivet. I vårens proposition uppgavs den summa som disponeras för detta ändamål till ungefär 230 miljoner kronor. Vad man emellertid inte upplyste om var att den har gått ned högst avsevärt, uppskattningsvis med mellan 70 och 80 miljoner kronor, vilket totalt innebär att det statliga stödet till tekniskt utvecklingsoch forskningsarbete realiter har minskat och inte ökat. Det är emellertid, herr talman, egentligen inte den frågan som vi i dag diskuterar. Jag tror att vi måste hålla isär dessa problem på ett något bättre sätt. Det stöd som svenskt näringsliv till äventyrs kan få via den nya styrelsen för teknisk utveckling gäller forskningsobjekt, som normalt inte ligger inom näringslivets ram, utan där vissa speciella företag kan tänkas vara beredda att gå längre i sitt forskningsarbete än som egentligen hör hemma inom deras normala verksamhetsområde. Då kan styrelsen tänkas ge bidrag med 50 procent genom lån som också skall räntebeläggas. Skulle utvecklingsarbetet leda till ett kommersiellt nyttigt projekt, får företaget betala tillbaka pengarna. Är så inte fallet får lånet uppfattas såsom ett bidrag till den allmänna tekniska utvecklingen och avskrivas. Det vi i detta sammanhang diskuterar är ju frågan om näringslivets satsning på sina normala utvecklingsprojekt och vilka möjligheter vi har till stimulans. Där får vi vara beredda att följa de internationella spelregler som följs i andra länder för att hålla vår konkurrens uppe på en vettig nivå. Vi har ju goda erfarenheter av investeringsfonderna. Det skulle då vara rimligt att tänka sig att även inrätta särskilda forskningsfonder eller utvecklingsfonder, som kan tillgripas i perioder, då konkurrensen är alltför hård och det är risk för att näringslivets investeringar och insatser i forskningen sjunker, vilket har varit fallet under de senaste två åren. Jag tror inte att det är några större problem beträffande de egentliga forskningskostnaderna, ty de är, precis som bevillningsutskottets ordförande säger, avdragsgilla redan i dag. Måhända är behandlingen litet snäv genom att stöd till vad vi kan kalla indirekt forskning för närvarande inte medges. Det borde inte behöva vara någon stor utredningsfråga. Rent av riksskattenämnden skulle kunna ges sådana anvisningar att stöd medges. Jag tror att det aldrig kommer att röra sig om några betydande summor. Det väsentliga är de två huvudfrågorna att medge inrättandet av forskningsfonder och eventuellt en skattestimulans, i likhet med vad exempelvis Kanada och andra länder gör för att uppmuntra företag att utveckla sitt eget forskningsarbete. Där kan vi alltså inte tala om det forskningsstöd, som ges genom den nya styrelsen för tekniskt utvecklingsarbete, ty det rör andra utvecklingsarbeten. Jag tror att det är väsentligt att vi håller isär dessa två frågor. Det är givet att förslag inte kan framläggas direkt utan att man gör en utredning. Det kan väl i och för sig vara egalt om man tillsätter en speciell utredning för detta eller om man låter företagsbeskattningsutredningen utreda detta problem med speciell förtursrätt. Jag tycker emellertid att det har väldigt litet att göra med företagsbeskattningen som sådan, utan det är mera en forskningspolitisk fråga. Den bör alltså alldeles speciellt kunna särbehandlas utan att behöva vänta på den stora utredningen. Herr talman! Jag hade anledning att framföra dessa synpunkter. Herr John Ericsson talade om att »förutseende och framgångsrika företag» självklart satsar på forskning. Detta förutsätter dock att de är framgångsrika och alltså har medel till förfogande. Problemen har accentuerats under de senaste åren på ett utomordentligt sätt, vilket tyvärr har inneburit att svenskt näringslivs insat ser för den egentliga egna forskningen sjunkit. Det betyder kanske inte så mycket just för dagen, men för morgondagen kan det däremot ha en avgörande betydelse. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få instämma i yrkandet om bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag begärde ordet när herr Jacobsson i Malmö tolkade mitt yttrande så, att jag skulle »bagatellisera» näringslivets skatteskyldighet och skatteinbetalning.

Sedan kan dubbelbeskattning och andra sådana frågor diskuteras, men det är en annan sak eftersom man då kommer in på fysiska personers beskattning. Här gäller det ju företagsbeskattningen.

Herr Wallmark sade att det inte imponerade på honom att riksdagen anslagit 300 miljoner kronor och ökat anslaget med 60 miljoner, då näringslivet satsar över miljarden. Ja, jag vill inte bestrida den sista siffran, men hur mycket av denna miljard är inte avdragsgillt vid beskattningen, herr Wallmark? Jag tror att man vid deklarationen har möjlighet att dra av praktiskt taget hela den summan.

Detta är en högst väsentlig sak, som bör nämnas. Då det gäller yrkandet att vi skulle rekommendera företagsskatteutredningen att behandla denna fråga med förtur, så känner herrar Jacobsson och Wallmark till att man hemställer om förtur i åtskilliga sammanhang. Nyligen framlades ett betänkande om avdragsregler när det gäller byggnader och en del därmed sammanhängande ting, och jag förutsätter att det blir en proposition till riksdagen om detta; det har tagits med s.k. förtur, bevillningsutskottet har flera gånger sagt att detta är ett område där man kan vara ense om litet mera generösa avskrivningsvillkor än de som nu gäller, och vederbörande utredning har föreslagit sådana villkor. Men jag finner det rätt egendomligt att man fortsätter med denna metod att i praktiskt taget alla sådana ärenden hemställa om att riksdagen skall begära utredningar. Jag vågar säga att bevillningsutskottet har tillstyrkt oppositionens yrkanden om skattereformer i den mån det funnits fullgoda skäl för att skriva till Kungl. Maj:t. När vi inte vill gå med på en sådan hemställan i detta fall tycker vi att vi har goda skäl för att yrka avslag på motionerna. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag sårade tydligen herr John Ericssons känsliga sinne när jag sade att han bagatelliserade näringsli vets skattebörda. Jag skall uttrycka mig litet finare, så att han inte känner sig sårad. Jag kanske skall uttrycka mig på det viset, att han något förringade den börda som beskattningen från det allmännas sida i form av indirekta och direkta skatter och genom sociala kostnader lägger på företagen. Då kanske herr Eriesson inte blir så sårad. Herr Ericsson anmärkte också på min internationella jämförelse. Han måtte emellertid ha hört litet dåligt på vad jag sade. Jag sade uttryckligen, att när det gäller USA så låg en del av kostnaden på rymdforskningen och på forskning för försvaret. Jag nämnde inte direkt atomforskningen, men inom ramen för den uppgivna kostnadsandelen av bruttonationalprodukten faller givetvis också denna forskning. Motsvarande gäller Sovjetunionen. Bevillningsutskottets ärade ordförande sade också, att bevillningsutskottet inte brukar skriva till Kungl. Maj:t och dra Kungl. Maj:t i rocken för att påskynda arbetet. Jag vill erinra om att bevillningsutskottet skrev till Kungl. Maj:t redan år 1959. Då hade man inga hämningar utan drog gärna Kungl. Maj:t i rocken, vad det nu kan bero på.

Herr talman! Herr Ericsson var inte så imponerad av den miljard som nä ringslivet lägger ned på forskning. Han menade att den ju är avdragsgill och att saken därmed är klar. Men det är dock en miljard som läggs ned, herr Ericsson. I varje fall 50 procent får ju företagen stå för. Men jag har inte i och för sig framfört någon allvarlig kritik mot att forskningskostnaderna inte är avdragsgilla. Vi har en internationellt sett relativt generös och hygglig företagsbeskattning. Men det är inte det vi diskuterar. För övrigt förekommer det väl fortfarande ojämnheter i fråga om avdragsmöjligheter just när det gäller forskningsanläggningar, där byggnaderna ju inte får skrivas av på annan tid än som normalt sker. Det är möjligt att det kan komma att bli justeringar i detta avseende. Vad vi diskuterar är möjligheterna att få till stånd dylika forskningsfonder och eventuellt ge speciella stimulansbidrag för att uppmuntra forskningen. Om man menar någonting med vad man säger här i riksdagen, nämligen att forskningsoch = utvecklingsarbetet kanske tillhör de mest progressiga insatserna som kan göras för att hålla vår internationella konkurrenskraft på en tillräckligt hög nivå, skall man vidta sådana åtgärder som gör det möjligt att åstadkomma dessa insatser. Då skall man kanske inte stoppa in denna fråga i det mycket stora skatteproblem, som berör hela företagsbeskattningen, utan man bör kunna behandla den som ett speciellt forskningsproblem. Det är denna stimulans, denna uppmuntran och den pådrivande effekt den kan ha ur utvecklingssynpunkt, som gör att vi kommer tillbaka år efter år med detta ärende. När vi vet att utredningen om företagsbeskattningen kan komma att ta ganska många år i anspråk innan den blir färdig, finns det skäl att vidta specifika åtgärder, vare sig det sker genom att man begär att den sittande utredningen skall behandla denna fråga med förtur — det behövs inga långa utredningar för att klara av den — eller genom att man tillsätter en särskild utredning, vilket går mycket väl för sig. Därför menar jag, att när herr Ericsson vill sätta in denna fråga i den samlade bilden av företagsbeskattningen, så tacklar han frågan på ett litet felaktigt sätt.

Herr talman! Beskattningen av skog har ett gemensamt drag: Vi rör oss på ett mycket krångligt och invecklat område. Den generella regeln är att det är skogsfastighetens avkastning som skall beskattas, och när det gäller växande skog är det således tillväxten som skall beskattas. Så långt är allt gott och väl, men när man skall tillämpa reglerna uppstår krångligheterna. Man beskattar ju inte tillväxten varje år, utan det år avverkningar sker. Gör man således inga avverkningar alls, betalar man heller ingen skatt, utan skaffar sig en skatteskuld som förfaller till betalning när försäljningen sker. Det är väl i och för sig riktigt. Arvsfall kan dock här bryta hela proceduren, och skatteskulden kan på så sätt aldrig förfalla till betalning. Men om en skogsägare går rakt motsatt väg och avverkar mera än tillväxten, behöver han för den skull inte betala in skatt i förskott på tillväxten, utan denne skogsägare får värdeminskningsavdrag för minskning av sitt ursprungliga skogskapital. Att fastställa det exakta beloppet av denna minskning är som var och en förstår en mycket vansklig uppgift, men man utreder och gör så gott man kan — låt vara att det ibland blir litet fel. Denna rätt till värdeminskningsavdrag gör det möjligt för en köpare av en skogsfastighet att omgående efter köpet avverka stora delar av skogsbeståndet utan att betala någon skatt på likviden och sedan skaffa sig skattekredit på tillväxten en mansålder framåt. Det finns dock en hake också här. Skogsvårdslagen kräver en viss kontinuitet i avverkningarna, och en totalavverkning av en skogsägares hela område kan stöta på motstånd. Detta behöver dock inte vara fallet om fastighetsägaren vid sidan av sitt nyinköpta skogsskifte också har annan skog. Viss oklarhet har rått om hur avdragsrätten för minskningen av skogens värde skall beräknas, om ägaren till en skogsfastighet köper till ytterligare ett skogsskifte och på detta senare gör en överavverkning. På många håll har utvecklats en praxis som inneburit att fastigheterna bedömts var för sig och att avdrag beviljats på det nyinköpta skiftet, oberoende av uttaget på den ursprungligt ägda fastigheten och trots att tillväxten varit större än avverkningen på det totala skogsinnehavet. Riksskattenämnden har nu gjort ett uttalande, som fastställts av regeringsrätten. Detta medför att denna liberala praxis inte längre kan tillämpas. Denna klarläggande tolkning innebär att fastigheter eller fastighetsdelar som utgör en förvärvskälla också får räkna med skogsbeståndet som helhet och att det sammanlagda innehavet ligger som grund vid bedömningen om minskning av skogskapitalet skett. Nu vill utskottets borgerliga majoritet att riksdagen skall bifalla en motion vari krävs att den liberala praxis, som jag tidigare omnämnt, upphöjes till lag. De motiveringar som anföres kan låta bestickande, men så självklart som man vill göra gällande är dock inte förhållandet. Man menar sålunda att de nya reglerna försvårar sammanläggningar som kan vara önskvärda ur rationell synpunkt. Detta är riktigt om man accepterar att denna strukturella förvandling skall ske med skattekrediter. Men det ger samtidigt dem som vill förvärva en egen fastighet en betydligt sämre chans att göra det, då de väl varken vill eller för skogsvårdsmyndigheterna får göra kalavverkningar på samma sätt som den som äger skog förut. Det kan medges att också motsatsen kan inträffa alltså att det kan bli till nackdel för den som har skog förut — men möjligheten att finansiera ett tillköp genom avverkningar är naturligtvis alltid minst lika stor hos den som redan har avsevärda skogsinnehav, eftersom denne kan göra uttag på dessa. Beträffande prisnivån anser utskottsmajoriteten att regeringsrättens tolkning kommer att innebära en snedvriden priskonkurrens och troligen även en nedgång i priserna. Mot detta kan invändas att det prisförhållande, som uppstår på grund av en i en mansålder erhållen skattekredit, inte är en mindre snedvridande faktor. Dessutom håller man priserna uppe på en nivå som inte motiveras av avkastningen av fastigheten. Hela komplexet med den skogliga beskattningen är för närvarande föremål för översyn. Skogsskattekommittén har det nu aktualiserade spörsmålet under behandling och beräknas slutföra sitt uppdrag kring kommande årsskifte.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

Herr talman! Utan att invända mot den beskrivning av sakläget, som herr Wärnberg gjorde, skulle jag inledningsvis vilja konstatera, att gällande bestämmelser i princip syftar till att skogens avkastning skall beskattas när tillväxten tas ut. Om tillväxten har sparats, skall beskattningen ske när vederbörande säljer sin fastighet.

Dessa regler har i praxis tolkats så, att vid tillskottsköp har utredningen om uttagets storlek i förhållande till det ingående förrådet eller det ingående värdet fått göras på tillskottsfastigheten för sig. Jag vill konstatera att den fiskala sidan resonerat på detta sätt. Jag känner inte till att någon på den fiskala sidan fört upp något sådant ärende till en överprövning. Lantbruksnämndernas tjänstemän har resonerat på samma sätt. Om jag är rätt informerad har de gjort det på uppmaning av lantbruksstyrelsen och jordbruksdepartementet. När man har bedömt behovet av t.ex. statlig kreditgaranti för förvärvet, har man tagit hänsyn till vilka möjligheter som funnits att använda avverkningsinkomsten för att omedelbart betala av på fastighetsskulden. När avverkningen skett praktiskt taget omedelbart efter förvärvet, lär väl ingen heller kunna bestrida, att man på denna fastighetsdel gjort ett uttag av det ingående virkesförrådet — ett kapitaluttag. I det läget har det varit tämligen enkelt att göra dessa utredningar. Regeringsrätten har, som herr Wärnberg sade, genom ett utslag ändrat praxis. Det av regeringsrätten meddelade utslaget innebär att när ett kompletteringsköp sker, får man inte behandla tillskottsfastigheten som en fristående enhet, utan man skall då göra en beräkning över hela skogsinnehavet. Det skall betraktas som en förvärvskälla. Det är den huvudregel som regeringsrätten har fäst sig vid och det är väl den huvudregel som herr Wärnberg tänker på när han säger, att om man så att säga »ändrar tillbaka» så skulle en grundläggande regel sättas ur spel. Detta utslag har väckt mycket stor uppmärksamhet i vida kretsar och föranlett många och omfattande kommentarer i facktidskrifter på skatteområdet. Allmänt har man — oavsett om det varit den fiskala sidan eller andra som deltagit i debatten — betraktat det som ett avsteg från vad man har uppfattat som gällande praxis. Kammarrättsrådet Hans Bylin har t.ex. i en uppsats uttalat: »För en skattskyldig, som köper till en fastighet och finansierar köpet med ett omedelbart skogsuttag från den tillköpta fastigheten, måste emellertid den restriktiva inställning såsom den kommit till uttryck i rättsfallet från den 9 maj 1967 förefalla stötande. För honom är det ju inget annat än ett uttag av skogskapital, för vars tillväxt förre ägaren beskattats vid sin försäljning. För den tillköpande kan resultatet bli att han genom en skogsförsäljning av kapitaluttagskaraktär får skatta för ej realiserad tillväxt på den först köpta fastigheten. Eftersom man endast skall skatta för tillväxten då den skördas synes resultatet i rättsfallet inte helt harmoniera med grunderna för skogsbeskattningen.» Emellertid har förfrågningar hos taxeringsintendenter resulterat i att de förklarat sig bundna av regeringsrättens restriktiva inställning. Denna ändrade praxis har lett till svårigheter i det praktiska arbetet ute på fältet, det lär vara obestridligt. Hittills har lantbruksnämndens tjänstemän utan större svårighet kunnat lämna köparen av tillskottsmark någorlunda tillförlitliga uppgifter om beskattningen i samband med olika avverkningsalternativ på den tillköpta skogen. Enligt de nya reglerna blir det där en otroligt invecklad procedur, vilket jag tror herr Wärnberg är beredd att medge. Den som köper till fastigheten kan ha haft en eller flera fastigheter under mycket lång tid. Att göra en utredning över hela skogsinnehavet efter komplet teringen ter sig verkligen mycket svårt. Det är så svårt att lantbruksnämndernas tjänstemän, som ändå är vana vid att göra beräkningar om det finns ett något så när säkert utgångsmaterial att använda sig av, inte vågar säga någonting om skattekonsekvenserna av ett uttag. Det leder då till att det blir svårigheter att genomföra i och för sig angelägna affärer, t.ex. ur rationaliseringsoch struktursynpunkt samt ur synpunkten att det är angeläget med en riktig fastighetsbildning. För att underlätta rationalisering och en riktig fastighetsbildning har på senare tid betydelsefulla uppmjukningar gjorts i skogsbeskattningsreglerna. Jag vill peka på bestämmelserna i förordningen om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk, och jag vill peka på de regler som gäller för beskattning av ståndskogslikvider. Det är skäl att lägga märke till att denna liberalisering av skogsbeskattningen har genomförts medan gammal praxis ännu gällde. Man lade dessa stimulansåtgärder av skatteteknisk natur ovanpå den praxis som regeringsrätten genom sin bokstavstolkning har satt ur spel.

Och när det uttaget har ägt rum, kan skogsfastigheten överlåtas till moderbolaget. Det är att observera att man i ett sådant fall realistiskt kan anta, att det inte längre är fråga om skattekredit, utan att det i så fall blir skattefrihet, eftersom det finns skäl att anta, att de stora, starka skogsbolagen inte kommer att avyttra sin skog. Den huvudregel som gäller för enskilda, som får göra avdrag omedelbart efter förvärvet, är att dessa avdrag lider man av — om jag så får uttrycka mig — i samband med försälj fastighet ningen av fastigheten. De fördelar man fått vid anskaffningen måste man alltså ta hänsyn till när man räknar av i samband med försäljningen. Herr talman! Motionärernas och utskottsmajoritetens förslag innebär formellt en lagändring, ett tillägg till anvisningarna i kommunalskattelagen. I sak innebär de dock bara, att man i anvisningarna ger klart uttryck åt vad praxis hittills inneburit, fram till regeringsrättens bokstavliga tolkning av lag och anvisningar.

Vi tillstyrker att denna ändring kommer till stånd omedelbart, trots att skogsskattekommittén enligt uppgift befinner sig i slutskedet av sitt arbete. Vi gör det därför att vi är medvetna om att varje tidsutdräkt motverkar en riktig och angelägen fastighetsbildning, en riktig strukturutveckling, som i så många andra sammanhang åberopas och eftersträvas av företrädare för alla politiska meningsriktningar här i huset.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

Herr talman! Herr Fälldin uppmanade mig att göra en kommentar till hans påstående, att skogsbolagen inte är uteslutna från möjligheten att skaffa sig skattefrihet genom att bilda dotterbolag, som i sin tur säljer till huvud bolaget. Detta med skattefriheten är jag inte beredd att skriva under — i så fall skulle vi ha skattefrihet på en massa andra sätt också.

Helt säker är jag således inte, men jag utesluter inte möjligheten. Å andra sidan utesluter jag inte heller möjligheten för privata människor att göra likadant. De kan t.ex. köpa i någon släktings namn, om de vill hålla på med en massa krångel. För att kunna täppa till alla sådana vägar tycker jag verkligen att vi bör avvakta det utredningsförslag som kommer inom några månader, så att vi får dessa mycket besvärliga förhållanden belysta från alla möjliga håll. Jag medger också, villigt och glatt, att det har förekommit stimulansåtgärder i dessa avseenden — bättre arrondering, större skogsinnehav. Men att man dessutom skall säga, att på grund av att den högsta beskattningsmyndigheten nu har tolkat lagen på visst sätt så skall vi omedelbart ändra den lagen så att den passar vår praxis, det tycker vi är orimligt när det, som jag sagt, är några månader kvar tills denna fråga blir belyst ur alla möjliga synpunkter. Dessutom är jag inte säker på att jag helhjärtat kommer att stödja ett ändringsförslag då heller, ty jag finner olägenheter i den praxis, som rådde förut, nämligen att den hindrade den enskilde bonden som ville köpa sig ett litet lantbruk och driva bara det. Det hindrade honom att konkurrera med den store skogsägaren, som alltså fick en sådan här skattekredit på det nyinköpta området utan att behöva göra något uttag på sina tidigare stora skogsinnehav. Den som ville driva ett eget lantbruk med tillhörande skog ställdes alltså i oförmånligare ställning än den som ville göra ett tillköp. Helhjärtat stöder jag över huvud inte det ändringsförslag som har lagts fram, men huvudmotivet till att jag inte vill vara med om det är att vi inom några månader får en allsidig belysning av hela problemkomplexet.

Herr talman! Jag förutsatte inte en totalavverkning på tillskottsfastigheten, ty därvidlag är ju reglerna enahanda för den enskilde och för skogsbolaget — såvida tillskottsfastigheten inte ligger som en enklav eller liknande, så att man kan ta in den i ett stort sammanhang och se det som en avverkningstrakt. Den private skulle kunna göra på samma sätt med hjälp av någon släkting, menar herr Wärnberg. Vi kan inte ta upp en tvist om det spörsmålet nu, det är jag medveten om, men jag bestrider att en sådan möjlighet finns, ty det är också fråga om förvärvstillstånd. Vad jag förutsatte är alltså att det här förvaltningsbolaget skulle uppträda i anknytning till moderbolagets intresseområde och att det sålunda skulle vara ett strukturintresse i och för sig att en sådan sammanläggning fick ske. Hur då en ny enskild ägare, som inte har någon anknytning till tidigare fastighetsbildning i området, skulle kunna få förvärvstillstånd, det går över min horisont. Herr Wärnberg hänvisar sedan till utredningens förslag och säger att när det kommer skall vi göra denna ändring. Det föranleder frågan: Är herr Wärnberg underrättad om i vilken utsträckning utredningen kommer att titta på det här problemet och framlägga något förslag till ändring just i detta avseende? Beträffande invändningen att tidigare praxis skulle ha varit till olägenhet för de många och de små, så medger jag gärna att det ligger något i den — under förutsättning att den store skogsägaren skulle kunna följa gemensamhetsresonemanget och få göra ett stort nuuttag på fastigheten. Eljest skulle, om man ser fastigheten som självständig enhet, både den mindre och den större skogsägaren enligt skogsvårdslagen kunna ta ut precis lika mycket i nuuttaget. Det är alltså bara under vissa begränsade förutsättningar som herr Waärnbergs resonemang gäller.

Vidare säger herr Wärnberg att han hela tiden inte har tyckt om det här förslaget. Men så starkt emot det har herr Wärnberg inte varit, då han inte har opponerat mot den praxis som har utvecklats, trots att det hade funnits en möjlighet härtill — det ger ju regeringsrättens utslag besked om.

Herr talman! Jag är bekymrad över herr Wärnbergs agerande. Jag har en smula sysslat med detta problem och fick den 14 maj under vårriksdagen svar av finansministern på en interpellation just i denna fråga. Jag relaterade då ett fall som var mycket belysande för de svårigheter som man här står inför. Det inträffade ju en mycket hastig ändring av praxis, när högsta skattemyndigheten gav sitt prejudicerande beslut till känna, och i detta fall kom en och annan medborgare att bli helt tagen på sängen. Det fall som jag kände till gällde en lantbrukare, som under 1966 hade gjort ett tillskottsköp av skogsmark från domänverket under lantbruksnämndens medverkan. Det var fråga om gammal skog, och både domänverket, lantbruksnämnden och köparen var helt överens om att skogen var avverkningsfärdig. År 1967 avverkade också köparen skogen i den tron att det skattemässigt skulle ordna sig enligt den praxis, som ditintills hade rått. Men plötsligt kom skattemyndigheternas beslut som innebar denna tvära ändring, och den lantbrukare som jag talar om kom i en mycket, mycket penibel situation utan att på något sätt ha varit vållande.

Nu fick lantbrukaren en synnerligen stor skattebörda, då hela skogsförsäljningen togs upp som en plötslig inkomstpost. Han hade lånat pengarna för att köpa till skogen och fick alltså vid sidan av denna skuld en mycket stor skatteskuld. I det fall jag här nämnt inträffade försäljningen under 1967. Om herr Wärnberg vinner och riksdagens beslut innebär ett avslag på de motioner, det här gäller, kan alltså någon rättelse inte ske nu.

Men om vi nu passerar årsskiftet och kommer in på ett nytt taxeringsår, nämligen år 1969, vill jag fråga herr Wärnberg: Kan herr Wärnberg ställa i utsikt att det i ett sådant här fall kan ske en rättelse genom en kommande lagstiftning? Jag hoppas att herr Wärnberg har förstått att det här inte är fråga om något orättmätigt köp utan om ett fullt legalt köp — som är tillstyrkt av lantbruksnämnden — av mark från domänverket till en enskild person. Tror herr Wärnberg att det blir möjligt att rätta till det hela, om vi bifaller reservationen och avslår motionerna? Jag är mycket bekymrad över detta, och jag kommer givetvis för min del att rösta för utskottets förslag.

Herr talman! Med anledning av den direkta frågan från herr Larsson vill jag bara säga att jag inte kan ställa i utsikt någonting om vad som kan komma att stå i utredningens betänkande eller om vad som kan komma att beslutas på grundval av utredningen, På den punkten kan jag alltså inte ge herr Larsson ett tillfredsställande svar. Låt mig ta herr Larssons exempel som ett bevis för hur tokig praxis egentligen har varit. Endast tack vare att skogsägaren som nämndes i exemplet får skattekredit kan han genomföra affären i fråga. Han råkar illa ut på grund av att han får betala skatt för tillväxten, men han betalar inte skatt på mer än tillväxten hos sitt sammanlagda skogsinnehav. Han kan göra en utredning om minskning av sitt skogskapital och lägga ihop den tillköpta fastigheten med huvudfastigheten, och då får han minskning och avdragsrätt, om han har tagit ut mer än tillväxten. Herr Larsson anser att den här mannen skall ha möjlighet att spara hur mycket som helst på sin huvudfastighet, göra avdrag för kalavverkningar eller stora avverkningar på nytillskottet och få skatten på detta uppskjuten utan att behöva skatta för tillväxten på sin ursprungliga fastighet. Jag sade att vi bryter skatteprincipen, om utskottsmajoritetens förslag går igenom, ty tillväxten skall ju beskattas. Enligt skatteförfattningarna utgör fastigheterna en beskattningsenhet, om de har samma ägare och ligger bredvid varandra. Alla andra inkomster beskattas tillsammans, och därför är det rimligt att också tillväxten på båda fastigheterna beskattas tillsammans. Den gamla praxis har alltså varit tokig på det sättet att endast tillväxten på nytillskottet har beskattats. I det anförda exemplet tar man ut skattekrediten på den gamla fastigheten, och därigenom blir det möjligt att betala ett för högt pris. På grund av skattekrediten sker alltså en snedvridning av hela prisnivån. Det är möjligt att vi måste finna oss i detta ändå på grund av att det är så önskvärt att sammanläggningar sker, men det finns inget entydigt svar på den motion som har avgivits. Reservanterna vill avvakta utredningens resultat, vilket är nära förestående. Utredningen omfattar ju hela skogsskattekomplexet.